Herr talman! Jag vill inte förmena miljöpartiet sin del i att det har fattats ett bra beslut, men det är ändå litet förmätet av Roy Ottosson att påstå att det faktum att ärendet löpande kommer att prövas skulle vara miljöpartiets förtjänst. I vattendomstolens hantering av detta ärende ingår nämligen att det kommer att följas upp och efter tio år göras en prövning av vad som har hänt. Så skulle ha skett även om miljöpartiet inte hade varit med. I fråga om den tråkiga diskussionen om markägarintressena vill jag säga att det naturligtvis är lättast för den som inte personligen är berörd att tycka att markägarna kan vara med och betala och avstå från mark med hänsyn till det viktiga samhälleliga intresset. Men när samhället vidtar åtgärder för hela samhällets bästa måste den rimliga uppfattningen vara att enskilda människor inte skall bära den tyngsta bördan, utan alla skall solidariskt dela på dem. Därför är inte intressena hos dem som lever och bor kring sjön tråkiga eller oväsentliga i sammanhanget. Det är tvärtom mycket viktigt att man handskas varsamt med de enskilda människor som berörs och drabbas av denna typ av beslut.
Herr talman! Jag konstaterar att vpk företräder markägarintressena, och det är ideologiskt intressant. Miljöpartiet har i utskottet argumenterat för att markägarna skall få en generös ersättning och behandlas väl, framför allt med hänsyn till att de har fått vänta så länge och att det har rått stor osäkerhet. Men det centrala för Hornborgasjön är att det blir en bra fågelsjö, och det har glatt mig att utskottet i diskussionerna hela tiden haft detta för ögonen. Jag sade att miljöpartiet hade fått stöd i utskottet för tankarna på att det bör göras en omprövning om tio år för att se om sjön börjar växa igen. Någonting annat har jag inte sagt, Annika Åhnberg. Det innebär på sätt och vis att vi har fått stöd för tankarna i vår motion. Vi har fått igenom kravet på att den damm som skall byggas vid Flians utlopp skall dimensioneras för en eventuell ytterligare höjning om det skulle behövas. Annika Åhnbergs inlägg var i suraste laget. Hon tillförde egentligen ingenting nytt. Vi var ju överens om de här sakerna i utskottet.
Herr talman! Roy Ottosson kanske har en del fördomar om vpk:s politik, eftersom det förvånar honom att vi i detta fall kan stödja markägarnas intressen. Vi vill faktiskt gärna stödja den enskilda människan när hon blir liten i förhållande till makthavarna, vare sig dessa makthavare är samhället eller exempelvis stora företag.
Herr talman! Vi är överens när det gäller att försvara den lilla människan i samhället — vi har varit överens om detta hela tiden i utskottet. Men detta handlar om Hornborgasjön, Annika Åhnberg, och det centrala är att restaureringen av sjön blir bra ur naturvårdssynpunkt.
Herr talman! Vi har i dag hört anföranden om restaureringar och sänkningar av Hornborgasjön. Det har gjorts många sänkningar av Hornborgasjön. 1965 gav regeringen naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en restaureringsplan, och 1976 kom förslaget till riksdagen. Folkpartiet ställde sig då bakom det förslag som innebar en fullständig restaurering. Det var självklart att vi — jag var inte i riksdagen då — skulle göra det, därför att med den ideologiska syn som vi har känner vi ett ansvar för att återställa, när människan genom sina ingrepp har gått över gränsen. Hornborgasjön är ett sådant exempel. Vi ställde oss alltså bakom förslaget om en fullständig restaurering. Sedan kom utredningsarbetet i gång. Som vi har hört här i dag, herr talman, har det hänt mycket under tiden. Det har kommit in en ny syn på vad som är viktigt. Här har talats om dammar och genomsläppning, om &n fågelsjö kontra en vattenspegelsjö, etc. Naturvårdsverket har nu kommit fram med ett nytt, omarbetat förslag. Det har funnits många uppfattningar i denna diskussion. Det blir självfallet så, när områden och orter drabbas av stora förändringar. Det förs intensiva diskussioner, inte bara på orten utan också bland de forskare och andra som kan dessa frågor. Vi måste vara tacksamma för alla de forskare och andra intresserade som har tagit del i denna debatt. Oavsett om de får igenom sina förslag eller inte har de tillfört diskussionerna mycket. Efter det att riksdagen fattat sitt beslut, har det lagts ned mycket resurser på Hornborgasjön. Man har försökt att återställa en del områden. Det pågår ett omfattande arbete, men detta har visat sig vara otillräckligt, och därför måste man gå längre. Det är viktigt att arbetet kan fullföljas. Detta förslag innebär att det finns möjligheter att fullfölja arbetet med restaureringen. Av den orsaken har vi i folkpartiet ställt oss bakom förslaget. Det har alla partier gjort, och det är bra. När vi började att föra denna diskussion i jordbruksutskottet, och när vi senare tog del av den tidningspolemik och de övriga diskussioner som fördes kring den här frågan, trodde en del av oss att det kanske inte skulle vara möjligt att nå denna enighet som vi nu uppnått. Jag blev något förvånad över replikskiftet som vi nyss hörde. Jag förstår inte vad man talar om och som man inte är överens om, vad någon föreslår eller inte föreslår. Naturvårdsverkets generaldirektör har vid en utfrågning i jordbruksutskottet sagt att om detta inte är tillräckligt, så finns det möjligheter att gå längre. Därför behövdes det inte några extra motioner när det gäller den här frågan, och följaktligen kunde vi få ett enigt utskott. Ungefär så har det gått till, och nu har vi nått så långt. Vi är alla överens om att det är viktigt att markägarna blir tillgodosedda, vilket också framhålls i utskottets skrivning. Det är förklarligt att markägarna kan känna oro över att det förslag som de tidigare trodde skulle genomföras inte blir genomfört. Samtidigt har vi i den kompromiss som gjordes uttalat att det gamla, prövade beslutet skall stå kvar. Då ges möjlighet att vid en fortsatt diskussion ta med också dessa bedömningar. Sammanfattningsvis är det bra att vi fattar detta beslut. Förhoppningen är att naturvårdsverket verkligen med kraft sätter fart på det arbete som behöver göras. Har utredningsarbetet fortgått ända sedan 1965, är det nu sannerligen hög tid att vi får det slutgiltiga förslaget prövat och genomfört. Hornborgasjön skall då åter kunna bli den fågelsjö som vi vill ha, och som, enligt vad utskottet vid vårt besök där konstaterade, alla parter — oavsett vilka intressen de företräder — gärna vill ha.

Herr talman! Det är tillfredsställande att ett enigt jordbruksutskott har kunnat samlas kring de uttalanden och de tillkännagivanden till regeringen som görs i betänkandet. Det är tillfredsställande därför att riksdagen därmed bevarar en handlingsfrihet vad gäller frågan om ytterligare vattenståndshöjningar, om sjön snabbare växer igen än vad som förutsätts i den aktuella propositionen. Det innebär att utskottet mycket noga har beaktat den limnologiska sakkunskapens anvisningar. Med detta vill jag som motionär i ärendet uttala min tillfredsställelse över att det är riksdagen —inte någon annan —somi enlighet med grundlagen fattar ett beslut som innebär ändringar resp. uppföljning och komplettering av det gällande riksdagsbeslutet från 1977 i detta för svensk naturvård så betydelsefulla ärende. Detta har stor betydelse för sakägarnas rättssäkerhet. Jag utgår ifrån att de utfästelser som gjordes i 1977 års beslut för markägarnas, fallägarnas och andra sakägares räkning står fast. Jag har i mina motioner vid sidan av naturvårdsfrågorna också uppmärksammat rättssäkerhetsaspekterna. Det är av utomordentligt stor vikt att man värnar om den enskildes rätt i detta sammanhang. Jag konstaterar också att statens naturvårdsverk i sitt förslag har inkluderat en fördämning vid Hornborgasjöns utlopp som gör det möjligt att höja sjön ytterligare i framtiden. Jag ser det som mycket framsynt att verket redan har köpt upp drygt 40 96 av markarealerna runt sjön — marker som berörs av vattenståndshöjningar och speciellt då en större höjning. Låt oss nu hoppas att Hornborgasjön äntligen och i ett sammanhang blir färdigrestaurerad till en sammantagen nytta för alla sakägare, markägare, fallägare, naturvänner och djurlivet. Kort sagt, att Hornborgasjön i möjligaste mån blir återställd till sina forna rang, analogt med Sveriges internationella förpliktelser enligt våtmarkskonventionen och landets rättssäkerhetstraditioner.
Herr talman! Sten Svensson har ett motionsyrkande om avslag på propositionen, vilket utskottet har avstyrkt. Jag vill bara hälsa Sten Svensson välkommen bland oss som arbetar för och inte emot Hornborgasjöns restaurering.
Herr talman! Avslagsyrkandet är betingat av den omständigheten att regeringen i propositionen har föreslagit att det gamla beslutet skall återkallas från domstolen. Nu har ju ett enhälligt utskott uttalat att det inte finns någon anledning att göra detta. Då kommer saken i ett helt annat läge, och därmed konstaterar jag att även jag som motionär har blivit tillgodosedd på denna mycket viktiga punkt som handlar om att bevara handlingsfriheten inför framtiden.

Herr talman! Det har mycket stor betydelse. Utan detta ställningstagande hade det icke varit möjligt att uppnå enighet i Sveriges riksdag om detta betänkande.

Herr talman! Det är vad man beslutar i sak som är det avgörande. Här har ett enigt jordbruksutskott — tvärtemot vad regeringen föreslog i propositionen -— slagit fast att man skall bevara handlingsfriheten genom att låta det gamla beslutet ligga kvar. Det är detta som ligger till grund för den enighet som nu har uppnåtts i denna riksdag.

Herr talman! Fruktan för terroism är stor. Men även om vår rädsla är befogad, så helgar inte målet att medlen sätter rättssäkerheten ur spel. Terroristbestämmelserna i utlänningslagen och spaningslagens regler är inte förenliga med de rättsprinciper som vi officiellt bekänner oss till i andra sammanhang. Det är oacceptabelt att den som misstänks för terrorism inte själv, eller ens genom ombud, får veta vilket material som ligger till grund för misstankarna. Utan att kunna förklara sig eller försvara sig kan den terroristmisstänkte, om han inte blir direktavvisad eller utvisad, försättas i det som vi numera kallar kommunarrest. Kommunarrest innebär inskränkningar utan tidsbestämning i fråga om utlänningens vistelseort, bostad, anställning och anmälningsplikt. Dessutom kan den misstänkte bli utsatt för spaningsåtgärder såsom husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, telefonavlyssning och postcensur. Terrorism är avskyvärda handlingar. Särskilt avskyvärd är statsterrorismen, den terrorism som vi har fått bevittna när Arafats närmaste man mördades av én stat som älskar att utropa sig själv som den-enda demokratin i Mellanöstern. Terrorism kan aldrig försvaras och skall bekämpas, men det skall inte ske genom åsidosättande av de mänskliga rättigheterna. Terrorismen uttrycker alltid ett förakt för demokratin och den är ett hot mot demokratin.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

Herr talman! För att inte glömma bort det viktigaste ber jag härmed att få yrka bifall till reservationens båda moment. Till att börja med vill jag diskutera reservation 1, vari avstyrks en ny ettårsförlängning av spaningslagen. Jag vill då fästa församlingens uppmärksamhet på följande: Vii miljöpartiet de gröna har svårt att förstå hur man i en modern rättsstat som Sverige kan få vårt parlament att år ut och år in förlänga terroristlagens bestämmelser — vari spaningslagen ingår som ett paket — med tanke på de konsekvenser som visats upp de senaste tre fyra åren. Att man dessutom har placerat terroristlagstiftningen under utlänningslagens domäner är ett flagrant brott mot de bestämmelser i svensk lagstiftning som förbjuder rasdiskriminering och/eller anstiftan mot folkgrupp. Denna placering innebär nämligen att man utesluter möjligheten att använda dessa bestämmelser mot svenskar. Den logiska slutsats som jag då drar måste givetvis bli att a) En svensk kan aldrig vara terrorist. b) Skulle man trots allt upptäcka att en svensk ser ut att planera ett terrordåd, kan man ändå inte tänka sig att använda så förnedrande bestämmelser mot honom eller henne på grund av att det är en svensk som man har att göra med. Mönster av denna typ har världshistorien visat upp flera gånger förr. Jag skulle vilja se reaktionerna i massmedia — för vilka de flesta av denna församlings medlemmar är ganska känsliga — om vi hade utsatt en svensk grupp av människor för samma behandling som de svenska myndigheterna utsatt de riksbekanta nio kurderna för. Dessa sitter nu i kommunarrest för fjärde året i följd. De har anmälningsplikt hos polisen tre gånger per vecka — inte därför att de begått något brott utan därför att de har en politisk åsikt, som möjligen kan innebära att de kanske kan tänkas begå brott i framtiden. Och detta är inte ens prövat av domstol! De har inte ens fått en officiell anklagelse riktad mot sig, vilket de ju inte heller kan få, eftersom de ju inte begått något brott — i varje fall inte ännu. Man vet därför inte heller vad man är anklagad och straffad för och kan givetvis inte heller försvara sig och undanröja misstankarna. Som extra lök på den berömda laxen är man dessutom en potentiell mottagare av hela det batteri av ”särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund”, vilket i klartext innebär så kränkande ting som telefonavlyssning, brevkontroll; husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning — och inte bara en gång utan detta skulle i princip kunna upprepas hur många gånger som helst. Det innebär en konstant psykisk terror, eftersom man alltid känner sig övervakad. När man har facit i hand — och det har vi haft i tre fyra år nu — måste man reagera för de konsekvenser dessa lagpaket har visat sig ha. Miljöpartiet de gröna och jag själv reagerar starkt mot detta, varför jag yrkar bifall till reservationen och avslag på utskottets hemställan i mom. 1. När det så gäller mom. 2 skall jag inte alls bli lika långrandig utan konstaterar bara att regeringen har gett direktiv — av liknande karaktär som i reservationen — till en pågående utredning. Men de två kommissioner som tillsattes i samband med mordet på Olof Palme har båda ifrågasatt om den nuvarande lagstiftningen är tillräckligt effektiv. Säpokommittén har naturligtvis avgett ännu starkare signaler och vill givetvis ha till stånd en förstärkning av effektivitetsmöjligheterna. Den sittande utredningen är således utsatt för ett bakgrundstryck, som kan vara ganska svårhanterligt rent mentalt sett för en del av dess medlemmar, och Palmemordet är ju inte heller löst ännu. Eftersom begreppet ”effektivitet” har slagit ut begreppet ”rättssäkerhet” i så stor omfattning i den svenska lagstiftningen de senaste 10-15 åren, finns det all anledning i världen att ge den sittande utredningen råg i ryggen att försvara rättssäkerhetens borg med en klart formulerad markering från landets högsta beslutande organ i lagstiftningsfrågor, dvs. riksdagen. Det räcker inte alltid med stöd från det näst högsta organet, dvs. regeringen. Herr talman! Av den anledningen yrkar jag bifall till reservationen i mom. 2 och avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! Sverige har liksom ett flertal andra länder en lagstiftning, som tar sikte på att förhindra och bekämpa internationell terroristverksamhet. En rad internationella konventioner på området ålägger också de undertecknande staterna att bekämpa den internationella terroristverksamheten och att samarbeta i detta syfte. De grundläggande svenska terroristbestämmelserna återfinns i utlänningslagen. I 30 § utlänningslagen föreskrivs att en utlänning som kommer till Sverige skall avvisas under förutsättning för det första att han tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som, med hänsyn till vad som är känt om dess verksamhet, kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådana gärningar i riket. Det andra kriteriet är att det med hänsyn till vad som är känt om utlänningens föregående verksamhet eller i övrigt föreligger fara för att han här i riket medverkar till sådana handlingar. Om nu beslut angående avvisning eller utvisning av en s.k. presumtiv terrorist inte kan verkställas till följd av att asylrätt föreligger, kan regeringen föreskriva inskränkningar och villkor i fråga om utlänningens vistelseort, byte av bostad och anställning samt anmälningsplikt. I dessa fall, då ett beslut om avvisning eller utvisning av presumtiv terrorist inte kan verkställas av humanitära skäl, gäller vidare spaningslagens regler att polisen kan besluta om husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och att domstol kan tillåta telefonavlyssning. Förutsättningen är att det bedöms vara av betydelse för att ta reda på om den berörda organisationen eller gruppen planlägger eller förbereder något terroristdåd. För telefonavlyssning krävs dessutom synnerliga skäl. Någon konkret brottsmisstanke behöver emellertid inte finnas. Dessa tvångsmedel regleras alltså i spaningslagen, vars fortsatta giltighet kammaren nu har att avgöra. Sedan spaningslagen senast behandlades av riksdagen har ett stort antal terroristdåd begåtts i skilda delar av världen, och i Europa har aktiviteterna legat på ungefär samma nivå som tidigare när det gäller sådana handlingar. Utskottet menar att såväl förhållandena inom landet som den internationella utvecklingen tydligt visar att det alltjämt föreligger risker för att terrordåd skall drabba vårt land. De skäl som motiverat att riksdagen tidigare år förlängt lagstiftningens 7 december 1988 giltighet är således enligt utskottets mening alltjämt gällande. Jag yrkar I reservation 2 krävs att terroristlagstiftningskommittén, som har att se över terroristlagstiftningen, skall få tilläggsdirektiv med innebörden att ”den lagreglering i fråga om terroristbekämpning som eventuellt kan vara påkallad bör inordnas i redan gällande lagstiftning för brottsbekämpning och anpassas till rådande rättsprinciper”. Kommittén har i uppdrag att överväga och analysera frågan om det är nödvändigt att behålla en särreglering av det slag vi har i dag eller om brottsbalkens och rättegångsbalkens regler i kombination med övriga bestämmelser i utlänningslagen skulle kunna vara tillräckliga i sammanhanget. Kommittén har alltså redan i uppgift att göra de överväganden som efterlyses i reservation 2. Denna reservation tillför således ingenting när det gäller det pågående arbetet i terroristlagstiftningskommittén. Kommittén har i uppgift att se över terroristbestämmelserna mycket snabbt — man skall vara klar under det kommande året med sina överväganden. Då får vi ett fullständigt material och kan ta ställning till de framtida bestämmelserna i lagstiftningen mot terrorism. Sedan några kommentarer till det som har sagts om vpk:s och miljöpartiets reservationer. Först några ord till Margö Ingvardsson. Jag konstaterar att vpk i år för första gången på tio år har reserverat sig eller ställt ett yrkande i kammaren mot spaningslagstiftningen. Jag vet inte vad det är som har hänt sedan i fjol och som har förändrat vpk:s syn på spaningslagstiftningen — om det i den internationella utvecklingen har hänt någonting som gör att det här instrumentet helt plötsligt är obehövligt. Eller har vpk först nu fått upp ögonen för lagstiftningens innebörd? Jag tycker det är märkligt att man ställer ett sådant yrkande som vpk gjort i ett läge när det har tillsatts en kommitté, som har till uppgift att se över bestämmelserna och se om det är möjligt att hantera lagstiftningen på ett annat sätt. Så en kommentar till Kent Lundgren. Kent Lundgren vänder sig mot effektivitetsresonemanget; han tycker att det klingar falskt och låter illa när man för ett resonemang om en effektiv lagstiftning på det här området. Från mina utgångspunkter är det självklart att Sverige skall vara effektivt i kampen mot terrorism och i det förebyggande arbetet. I det ligger också att ha en lagstiftning, som går att tillämpa och som i möjligaste mån underlättar det förebyggande arbetet mot terrorism. Sedan är det en annan sak — det är minst lika viktigt — att lagstiftningen också bör tillgodose högt ställda rättssäkerhetskrav. Men det är också en uppgift för terroristlagstiftningskommittén; den har att pröva om det är möjligt att förbättra rättssäkerheten när det gäller tillämpningen av bestämmelserna och att göra avvägningar mellan effektivitetsoch rättssäkerhetsaspekterna. Med det, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir generad på Lars-Erik Lövdéns vägnar. Han frågade varför vpk först i år reserverat sig i justitieutskottet mot spaningslagen. Förklaringen, Lars-Erik Lövdén, är att det är först i år vi är representerade i justitieutskottet. Lövdén borde väl känna till att det är en förutsättning för att man skall kunna avlämna en reservation. Det är först i år som vi har fått den möjligheten. Sedan hänvisar Lövdén till att vi har skrivit under internationella konventioner som föreskriver terroristbekämpning och att Sveriges handlingssätt därmed skulle stå i överensstämmelse med vad man internationellt anser rätt och riktigt. Men samtidigt, Lövdén, strider vår handläggning av dessa terroristärenden mot internationella överenskommelser som vi i andra sammanhang har gjort. Bl.a. har vi undertecknat konventioner, som innebär att den som berövats friheten med anledning av brott, misstanke om brott eller av annan anledning än brott skall kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Så hanterar vi inte terroristlagstiftningen. Handläggningen av dessa terroristärenden strider också mot 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, och den strider mot Europakonventionen, artikel 5 och 6. De rättigheter som jag här har hänvisat till gäller också utlänningar som vistas i vårt land.
Herr talman! Lövdén frågade om det har hänt något. Det är klart att det har! Vi har bl.a. dessa nio kurder. Det är en mycket tydlig sak som har hänt och som man, tycker jag, inte får vara okänslig för — det tror jag inte ens Lövdén vill att man skall vara. Därför tycker jag verkligen att det har hänt någonting som gör att man bör se över dessa lagar och framför allt deras koppling till utlänningslagen. De kan lika gärna gälla svenskar — annars tycker jag att lagen är diskriminerande. Jag har ingenting emot effektivitet i lagarna. Självfallet skall vi ha effektivitet; det krävs av lagarna att de är effektiva — men aldrig någonsin på bekostnad av rättssäkerheten! Resultatet av hur lagen slår — jag tänker återigen på kurderna — visar oss tydligt att vi här är framme och kladdar på rättssäkerheten. Det får enligt vårt förmenande inte ske. Vi har i dag haft en ceremoni, och vi har haft uppe de mänskliga rättigheterna. Jag tycker därför inte att man behöver orda mer om detta. Det vi talat om tidigare i dag borde vara giltigt även när vi kommer till spaningslagen.
Herr talman! Jag skall kanske be Marg6é Ingvardsson om ursäkt för att jag sade att vpk inte på tio år reserverat sig. Men jag kan ändra mig på den punkten och säga att vpk inte heller här i kammaren under de senaste åren ställt något yrkande om avslag på propositionen om förlängning av spaningslagen. Jag gör därför reflexionen: Vad är det då som helt plötsligt har inträffat och som gör att ni ställer ett sådant yrkande nu, när man har tillsatt en terroristlagstiftningskommitté, som skall se över bestämmelserna både i utlänningslagen och i den särskilda spaningslagen? Jag tycker att man kan avvakta resultatet av den utredningen innan man ställer ett sådant yrkande i kammaren. Det kan ju tänkas att utredningen kommer fram till någon annan typ av regelkomplex eller lagstiftning för att tillgodose de ändamål som terroristbestämmelserna har, nämligen att förhindra och i möjligaste mån förebygga terroristdåd inom landet. Hur kan Marg6 Ingvardsson vara säker på det? I de mål som hittills prövats i exempelvis Europadomstolen har Sverige inte blivit fällt. Nu ligger det ytterligare något mål i Europadomstolen, och det ligger också ett mål i FN i de här frågorna, men de har ännu inte avgjorts. Det är därför inte självklart, som Marg6 Ingvardsson vill göra gällande, att våra bestämmelser strider mot våra internationella åtaganden. Detta har också svensk domstol prövat. En ytterligare prövning kommer när HD nu inom kort tar upp två mål som rör just PKK och kommunarresterna. Så bara en kort kommentar till Kent Lundgren. Man måste när det gäller PKK-arna och kommunarresten ha klart för sig att det här faktiskt rör sig om personer, som egentligen skulle ha utvisats ur Sverige men där utvisningsbeslutet av humanitära skäl inte går att verkställa. Det är alltså egentligen fråga om ett utvisningsbeslut, som inte kan verkställas just av humanitära skäl. Det är då det är möjligt att tillämpa reglerna om särskild anmälningsplikt, om bestämmande om vistelseort och om särskilda tvångsmedel enligt spaningslagstiftningen.
Herr talman! Det är möjligt att Lars-Erik Lövdén tycker att han kan avfärda mig om jag påstår att vårt handlingssätt när det gäller terroristlagstiftningen strider mot internationella konventioner. Men nu är det inte enbart jag och vpk som påstår detta. Jag redogjorde för vad svenska avdelningen av internationella juristkommissionen anser och har framfört i en skrivelse till regeringen och justitiedepartementet. Det är alltså flera och betydande krafter som har samma uppfattning. När det sedan gäller den av regeringen tillsatta kommittén för att se över terroristlagstiftningen menar Lövdén tydligen att vpk skall hålla sig lugnt och vänta på vad utredningen kommer fram till och att det finns möjligheter att själv driva krav i utredningen. En förutsättning för att ett parti skall kunna driva krav i en utredning är dock att partiet finns representerat i utredningen, och vpk är utestängt från den tillsatta utredningen. Men till detta, herr talman, skall jag be att få återkomma i nästa ärende, som också rör terroristlagstiftningen.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga så här: PKK är känt som en terroristorganisation, menar Lars-Erik Lövdén, och det är tänkbart att det har den stämpeln på sig. Men hur kan man då över huvud taget ta emot en politisk flyktning i Sverige? För vad är en politisk flykting i många sammanhang, om vi tittar på de sydamerikaner som kommer hit? Jo, de har stretat emot den regim som sitter i deras land. Var sätter man gränsen för terrorism?
Herr talman! Bedömningarna av om den svenska lagstiftningen strider mot internationell rätt, Margé Ingvardsson, måste väl rimligtvis göras av de internationella organ som har att pröva just den frågan. Jag konstaterar att hitintills har inte Sverige fällts i de prövningarna. Nu ligger vissa mål i Europadomstolen och ett mål, tror jag, också i FN där man kommer att ta ställning till frågan ytterligare en gång. Högsta domstolen har också att pröva två mål om kommunarrest där man har beviljat prövningstillstånd. Jag tror att det vore fel att så kategoriskt som Margö Ingvardsson gör påstå att den svenska lagstiftningen strider mot internationell rätt. Så är det faktiskt inte, och så har i vart fall hitintills inte de internationella organen betraktat de svenska bestämmelserna. Synen på PKK är ju, i varje fall i väldigt många länder, att det i vissa avseenden kan betraktas som en terroristorganisation. Jag vill understryka en gång till vad som sägs i 30 § utlänningslagen, nämligen att man skall tillhöra eller verka i en organisation eller grupp som med hänsyn till vad som är känt om dess verksamhet kan befaras utanför sitt hemland använda våld och hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådana gärningar i riket. Det är alltså inte fråga om befrielserörelser som slåss i sitt hemland för att uppnå demokrati och självständighet, utan om rörelser som kan befaras begå dåd i form av våld, hot eller tvång utanför sitt hemland och då också i Sverige. Det är kriteriet för att man skall kunna avvisas från Sverige på de här grunderna, och det är ett viktigt förtydligande till Kent Lundgren.

Herr talman! Jag vill avsluta debatten med att jag inte har fått höra någonting från Lars-Erik Lövdén som berör kopplingen till utlänningslagen och att den skulle vara diskriminerande. Jag anser att den är det. Anser inte Lars-Erik Lövdén att den är det? Dessutom skulle jag vilja fråga: Anser Lars-Erik Lövdén att den här lagen är förenlig med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? Jag får nästan den uppfattningen av hans bemötande av Margö Ingvardsson.

Herr talman! Sällan har man tillfälle att stå här i kammaren och konstatera att en motion t.o.m. har blivit omsatt i verkligheten innan riksdagsbehandlingen ens är avslutad. Det är därför med stor glädje jag konstaterar att terroristkommittén faktiskt i dag har påbörjat sitt arbete, det arbete som jag och Ingela Mårtensson motionerade om för nästan ett år sedan. I övrigt bjuder dock inte denna debatt på någon större glädje. Terroristlagstiftningen är ett sorgligt kapitel från början till slut, inte minst därför att den förutsätter, i likhet med de franska visumivrarna, att allt ont kommer från utlandet. Sverige borde hålla sig med bättre principer för lagstiftningen. Jag hade inte tänkt att här mer beröra lagstiftningen, men jag vill ändå säga några ord om kommunarresten, ett institut som för övrigt Sverige är så gott som ensamt om i Europa och som väcker viss internationell uppmärksamhet. Vad den nytillsatta kommittén framför allt bör debattera är kommunarresten. I morse lyssnade vi till en debatt om mänskliga rättigheter i andra länder här i kammaren. Det kanske vore dags att debattera dem även i Sverige. Ett tecken på att Sverige här ligger på fel sida om rättssäkerheten är bl.a. just internationella juristkommissionens och Amnestys åsikter att detta inte riktigt stämmer med de mänskliga rättigheterna. Andra tecken är att det nu ligger två anmälningar mot Sverige i Europadomstolen och att frågan även har tagits upp i FN, som vi kunde höra alldeles nyss i den tidigare debatten. En lag som präglas av sådan rättsosäkerhet och diskriminering av utlänningar måste utmönstras snarast möjligt ur den svenska lagstiftningen. Den skrivelse om regeringens tillämpning av lagstiftningen som lämnats på riksdagens bord är i magraste laget, för att inte säga otillständigt tunn. Den ger intryck av att regeringen knappt haft att ta ställning till några terroristärenden alls under det gångna året. Samtidigt är det uppenbart att regeringen haft mer möda än så med att hantera misstänkta terrorister. Det är uppenbart att sådana avvisats med stöd av andra paragrafer än terroristbestämmelserna. Den parlamentariska insyn i hanteringen av terroristlagstiftningen som denna skrivelse är till för att ge förefaller näst intill meningslös. Av dessa skäl har vi motionärer föreslagit att den parlamentariska kommitté som just börjat sitt arbete skulle få i tilläggsdirektiv att se över hur den parlamentariska insynen kan förbättras. Utskottet avfärdar motionen med att hänvisa dels till KU, dels till JK och JO samt även till rikspolisstyrelsen. Sjävfallet kan såväl KU som JK och JO granska statsråd och myndigheter i alla ärenden, inte enbart terroristärenden. Men nu var ju tanken att riksdagen skulle få insyn — därför finns en årlig redogörelse från regeringen. Uppenbarligen har inte regeringen själv ansett att den kontroll som eventuellt JK, JO och KU utövar fyller det informationsbehov som riksdagen har. Återstår då rikspolisstyrelsen. Där har mina efterforskningar givit vid handen att någon fortlöpande kontroll av eller insyn i terroristlagstiftningen inte förekommer på styrelsenivå. Uppenbarligen försöker utskottsmajoriteten här föra kammarens ledamöter bakom ljuset. Det finns kort sagt inte särskilt många argument kvar för att säga nej till tanken att terroristkommittén bör få i uppdrag att se över den parlamentariska insynen.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

Herr talman! När regeringen knapphändigt redogör för handläggningen av terroristärenden uppstår det lätt misstankar om att inte hela sanningen redovisas. Orsaken är att riksdagen inte får insyn i alla handlingar som legat till grund för besluten. Sådana här misstankar har inte uppstått bara när det gällt terroristärenden utan också när det gällt vapenexporten. För att undanröja ogrundade misstankar behöver den parlamentariska insynen i tillämpningen av terroristlagen avsevärt förbättras. Det är inte till fyllest med den skrivelse som vi får varje år från regeringen. Vpk delar alltså den uppfattning som förs fram i motion Sf1 av Maria Leissner och Erling Bager. Utskottets majoritet anser att den insyn som finns i dag är tillräcklig. Man hänvisar till konstitutionsutskottets befogenhet att granska statsrådens tjänsteutövning och i samband därmed ta del av handlingar i terroristärenden. Men som bekant tillhör konstitutionsutskottet de mest arbetstyngda utskotten i riksdagen. Utskottet har knappast resurser att kontinuerligt granska och följa handläggningen av terroristärenden. Särskild granskning förekommer bara då det föreligger en anmälan. När det sedan gäller möjligheterna till full insyn i och kontroll av rikspolisstyrelsen genom de lekmannarepresentanter som sitter i styrelsen kan vi bara påminna om turerna i Holméroch Ebbe Carlsson-affärerna. De visade hur insynen fungerar. Avslutningsvis hänvisar utskottet till den kommitté som har tillsatts för att göra en översyn av terroristbestämmelserna. Kommittén kan, framhåller utskottet, beröra även andra frågor än de som särskilt nämnts i direktiven. Därmed skulle inte något tillkännagivande behövas om att den parlamentariska insynen måste förbättras. Herr talman! En förutsättning för att ett parti skall kunna driva frågor och bevaka att vissa frågor tas upp i en kommitté är att det partiet finns representerat i kommittén. Vår regering tillämpar en märklig princip när det gäller tillsättandet av kommittéer. De partier som visar ett stort engagemang ien fråga som skall utredas får inte delta i utredningsarbetet. Vpk har visat ett stort engagemang när det gäller terroristlagstiftningen. Vi utestängs från den nu tillsatta utredningen. Jag vill passa på och säga att det inte bara gäller i denna fråga. Samma sak gäller när en översyn av vapenexporten skall ske. I den frågan har vi visat ett stort intresse. Därmed får vi inte vara med i utredningen. Jag vill fråga utskottets talesman, som också tillhör regeringspartiet: Är det på något sätt opassande att vpk deltar i utredningar i vissa ärenden? Jag menar då särskilt översynen av terroristlagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande 6.

Herr talman! I detta ärende, som delvis hänger samman med det föregående, redovisar regeringen i en skrivelse hur terroristbestämmelserna har tillämpats under tiden augusti 1987-juni 1988. Av redogörelsen framgår att inga beslut om utvisning har meddelats under denna period. Inte heller har någon avvisning skett med stöd av utlänningslagen. Jag tycker inte att man behöver ifrågasätta riktigheten av regeringens skrivelse på denna punkt. I betänkandet konstaterar utskottet också att den i två motioner begärda översynen av terroristbestämmelserna har kommit till stånd. Kommittén har i dag haft sitt första sammanträde. Uppdraget skall utföras av en parlamentarisk kommitté, vars direktiv är mycket vida. Dessa redovisas delvis i betänkandet. Jag vill bara peka på att kommittén även skall analysera frågan om det är nödvändigt att behålla en särreglering av det slag som finns i dag. Margé Ingvardsson och Maria Leissner har här berört reservationen om parlamentarisk insyn vid tillämpningen av terroristbestämmelserna. Vi kan konstatera att insyn i och kontroll av tillämpningen av dessa bestämmelser ingalunda saknas i dag. Statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning granskas av konstitutionsutskottet enligt regeringsformen. Utskottet har rätt att ta del av såväl protokoll som handlingar i ett ärende. Konstitutionsutskottet har också granskat både tillämpningen av terroristbestämmelserna och handläggningen av enskilda ärenden. Det sker alltså en kontroll från riksdagens sida. Dessutom har såväl regeringen som JK och JO fulla möjligheter till insyn i den handläggning som sker hos myndigheterna. Rikspolisstyrelsen har allra störst befattning med terroristärenden. Som bekant finnsirtikspolisstyrelsens styrelser representanter för olika partier. Till Maria Leissner vill jag säga att det naturligtvis föreligger en skyldighet för partiernas representanter att följa upp dessa ärenden, som är av oerhört känslig karaktär. Vi kan konstatera att möjligheter till full parlamentarisk kontroll av och insyn i dessa ärenden finns redan i dag på olika nivåer. Direktiven för den utredning som skall se över terroristbestämmelserna är mycket vida. Det är i fråga om direktiven som det finns en tvist inom utskottet. Den utredning som tillsatts har alltså rätt att ta upp även andra frågor än de som direkt anges i direktiven. Jag är övertygad om att också detta med kontroll och insyn kommer att prövas av kommittén. Jag är övertygad om att ledamöterna ser till att denna fråga kommer upp på dagordningen.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
Herr talman! Om socialdemokraterna, precis som Börje Nilsson sade, tycker att insynen i tillämpningen av terroristlagstiftningen är tillräcklig i dag, måste det föreligga en mycket stor risk för att utredningen inte gör någon översyn av hur insynen för riksdagen skall förbättras. Jag har här på punkt efter punkt visat att insynen inte är tillräcklig. Konstitutionsutskottet kan inte följa tillämpningen av terroristlagstiftningen kontinuerligt. Det finns ingen som helst möjlighet till det. Lekmannarepresentanterna i styrelsen för rikspolisstyrelsen får inte full insyn, det vet vi. Vpk är utestängt från den kommitté som skall göra denna översyn. Börje Nilsson hoppade helt och hållet över min fråga om varför vpk inte har fått vara med i denna kommitté. Det är möjligt att det är så känsligt att Börje Nilsson inte ens vill ge svar på frågan. Jag vill ha ett svar på varför vpk inte får vara med i översynen av terroristlagstiftningen. Vpk har visat ett stort intresse i denna fråga. Vi är oerhört intresserade av att få vara med i utredningen och driva våra krav och förslag. Vad är anledningen till att vi är utestängda?
Herr talman! Debatten handlar egentligen om den skrivelse som utgör redogörelsen från regeringen för hur man har hanterat terroristlagstiftningen. Det är det reservationen handlar om också. Reservationen innehåller kritik mot denna skrivelse som är undermålig. Självfallet är det tråkigt att höra Börje Nilsson hänvisa till alla möjliga andra kontrollinstitut och organ som har att se efter inte bara terroristlagstiftningens tillämpning utan alla handlingar som statsråden och myndigheter begår. Självfallet är det ledsamt att. utskottsmajoriteten uppenbarligen har gett upp. Man har kastat in handduken när det-gäller skrivelsen om regeringens agerande och dess handläggning av terroristlagstiftningen. Men det är ju detta som själva debatten borde handla om. Vi reservanter efterlyser en bättre redogörelse. Framför allt tycker vi att det är ledsamt att vi över huvud taget har behövt ha denna debatt. Jag hoppas också att de vida direktiv som Börje Nilsson hävdar att utredningen kan betyda att kommittén, trots utskottets avstyrkande, också kommer att se över möjligheten att utvidga den parlamentariska insynen.
Herr talman! Vi kan utgå från att skrivelsen från regeringen om tillämpningen av terroristbestämmelserna är fullständig. Herr talman! I detta betänkande behandlas skrivelsen. Där redogörs också för tillsättandet. av "kommittén, vilket är oerhört viktigt. Kommitténs sammansättning, Margé Ingvardsson, är inget ärende för utskottet, det är mitt svar.

Herr talman! I motion Sf514 yrkade jag och Evert Svensson m.fl. socialdemokrater på en allsidig översyn av terroristbestämmelserna, bl.a. i syfte att stärka rättssäkerheten. Som framgått av debatten om det här och det tidigare ärendet har denna kommitté nu tillsatts. I direktiven för kommittén anges att målsättningen bl.a. måste — och jag understryker ordet måste — vara att tillgodose högt ställda krav på rättssäker het för den enskilde. Det är alltså inte fråga om att ta ställning till om det är möjligt att stärka rättssäkerheten, som någon talare i ett annat ärende sade, utan det är ett måste. Vårt motionskrav kan så här långt anses vara tillgodosett. Regeringen har beslutat att terroristbestämmelserna skall tillämpas beträffande nio kurder som är turkiska medborgare. Vid tillämpningen av bestämmelserna har det hänvisats till att dessa kurder är medlemmar av Kurdistans arbetareparti, PKK. De nio kurderna har bestridit att de är medlemmar i PKK och att de har ägnat sig åt brottslig verksamhet av terroristkaraktär. Någon bevisning torde inte föreligga om det här påstådda medlemskapet. I vår motion skriver vi att man kan fråga sig om dessa kurder oförskyllt fått terroriststämpeln på sig. I varje fall anser vi att det behövs en noggrann omprövning av denna fråga. I fyra år har de nio kurderna haft en ingripande frihetsinskränkning i form av kommunarrest. Amnesty International och Internationella juristkommissionen, som i dagens debatt om de mänskliga rättigheterna fått så många rosor, har med skärpa kritiserat kommunarresten och krävt att den genast skall upphöra.

Enligt min mening är dessa inskränkningar inte förenliga med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En prövning av frågan kommer också att ske. Jag har gång på gång, bl.a. i riksdagen, tagit upp frågan om dröjsmålet med tillsättandet av den parlamentariska utredningen. Det är inte försvarligt med hänsyn till de ur rättssäkerhetssynpunkt känsliga frågor det rör sig om att det dröjt två och ett halvt år efter det att statsrådet Anita Gradin aviserade översynen. Kommittén har först i dag, som det har sagts, sammanträtt för första gången. Kommittén bör avsluta sitt arbete före utgången av 1989, heter det i direktiven. Det finns risk för att arbetet kommer att förlängas. Jag vill därför starkt understryka vikten av att inga dröjsmål sker i utredningsarbetet. Det kommer ändå att ta ca två år innan någon ny lagstiftning kan träda i kraft. Då har de kommunarresterade fått vänta i sex år, om ingen ändring sker innan dess av det beslut som berör dem. Det är främst statsrådet Georg Andersson som är ansvarig för den olyckliga hanteringen av denna fråga. Jag upprepar därför att en förändring av besluten om kommunarrest bör ske utan att man avvaktar översynen. Direktiven till utredningen är också av sådant slag att detta skulle vara konsekvent. Jag utgår från att den kommande utredningen och riksdagsbeslutet bör leda till att den nuvarande ordningen för kommunarrest m.m. reformeras enligt rättssäkerhetens krav och enligt kraven i konventionen om de mänskliga rättighetern. Det är hög tid att regeringen snarast fattar ett förnuftigt beslut i denna fråga. Även övriga deltagare i denna debatt borde kunna ansluta sig till detta.

Herr talman! I reservation 1, som stöds av de tre borgerliga partierna, tar vi bl.a. upp de positiva möjligheter för såväl de enskilda arbetstagarna och företagen som den offentliga verksamheten som ny teknik och en dynamisk utveckling kommer att föra med sig. En sådan utveckling innebär dock också en strukturomvandling, som kräver tillgång till väl utbildad arbetskraft, kompetens, ansvarstagande och vilja att finna goda lösningar. Det innebär att anställda och företag måste engageras i frågor som rör inflytandet på den egna arbetsplatsen, inom näringslivet i övrigt samt i den offentliga förvaltningen. 1970-talets arbetsrättsliga lagstiftning har nu fungerat i litet över ett decennium. Effekten av den lagstiftningen har varit positiv så till vida att den har gett ökade möjligheter att ta till vara kunnande bland de anställda. Men lagstiftningen har också kritiserats för stelbenthet, att den har lett till byråkratisering och centralstyrning. Den juridiska kompetensen bland dem som omfattas av lagen har övervärderats. Gränsdragningen mellan medbestämmandet och den politiska demokratin har inte fått någon tillfredsställande lösning. Här några andra exempel på nackdelar som egentligen inte har uppmärksammats i någon större utsträckning: Genom en ökad formalisering mellan arbetsgivare och fack har den enskildes möjligheter att själv påverka sin situation minskat. Lagarna sätter likhetstecken mellan arbetstagare och facklig organisation, vilket innebär ett gynnande av organisationen på den enskildes bekostnad. Lagstiftningen har lett till byråkrati och ineffektivitet. Regelsystemet kräver juridisk kompetens, och lagstiftningen är inte anpassad till de mindre företagens situation och förhållanden. Lagstiftningen innebär, anser vi, ett hot mot rättsmedvetandet. Arbetsmarknaden delas upp mellan dem som finns inom regelverket och således har trygghet och dem som får allt svårare att komma innanför. Herr talman! Det finns alltså skäl att anse att de arbetsrättsliga reglerna nu bör ses över. Översynen bör inte begränsas enbart till medbestämmandet utan bli mer allmän och gälla hela den arbetsrättliga lagstiftningen. Ett av målen med översynen skall vara en ökad flexibilitet i tillämpningen. I debatten i fjol, den 9 december, meddelade Sten Östlund att det socialdemokratiska partiet tillsammans med fackföreningsrörelsen ställde sig bakom egentligen just den mening som vi har i vår motion och som vi behandlar just nu om en total utvärdering av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Men i dag säger utskottsmajoriteten inkl. Sten Östlund nej. Varför säger Sten Östlund i dag nej till det som Sten Östlund, det socialdemokratiska partiet och facket i fjol ansåg vara angeläget? Ett annat mål är att nå en bättre anpassning til förhållandena inom de mindre företagen. Det gäller exempelvis arbetstagarbegreppet, uppsägning och turordning vid driftsinskränkningar, permitteringslönereglerna och de arbetsrättsliga skadestånden. En lagöversyn kan även medverka till att öka de enskilda arbetstagarnas inflytande på den egna arbetsplatsen. Lagrevideringen bör även ha som mål att åstadkomma klara gränslinjer mellan den parlamentariska demokratins principer och fackligt inflytande. Den rent politiska beslutsprocessen måste vara politikernas ansvar. I samband med den av oss föreslagna översynen kommer frågor som den negativa föreningsrätten, facklig vetorätt vid entreprenader, företagsblockader, arbetskonflikter och skadestånd m.fl. frågor att bli föremål för bedömningar. Socialdemokraternas och vpk:s nej till denna översyn känner vi till sedan tidigare. Men vilka skäl har miljöpartiet för att säga nej till vårt förslag om en översyn? Moderata samlingspartiet anser att en översyn av arbetsrättslagstiftningen skulle kunna leda till att ge de enskilda arbetstagarna en starkare ställning på den egna arbetsplatsen, vilket torde gagna såväl den enskilde som företaget. Villkoren för nyskapande och utveckling underlättas. Herr talman! Jag övergår härefter till att något kommentera de övriga reservationer som finns fogade till detta betänkande. I reservation nr 5 hemställer de tre borgerliga partierna om en lag gällande negativ föreningsrätt. Detta krav är av allra största betydelse för att stärka den enskildes ställning. Rätten till arbete liksom den enskildes lagstadgade rättigheter på arbetsplatsen får inte göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i facklig organisation eller ej. En sådan lag skulle också likställa oss med övriga länder som ratificerat FN-deklarationen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är ytterst intressant men beklagligt att miljöpartiet nu har anslutit sig till socialdemokraternas och vpk:s syn i det här avseendet — mot den enskilda, lilla människan. I reservation nr 6 är de tre borgerliga partierna eniga om nödvändigheten av en översyn av MBL inom den offentliga sektorn. Det är nödvändigt med klara gränser mellan den politiska demokratin och de anställdas förhandlingsrätt. Ett avtal kan inte få ersätta lag. Översynen skall gälla såväl kommuner och landsting som det statliga området, inkl. de statligt anställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden. I reservation nr 8 anser vi att frågan om chefstillsättningar skall undantas från förhandlingsskyldighet enligt MBL. Eftersom arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för verksamheten måste det också vara hans rätt att utse den han vill skall företräda honom i förhandlingar. Detta hindrar på intet sätt samråd eller information med de anställda och deras organisationer. I reservation nr 9 angående förhandlingar och information i små företag anser vi att information och förhandlingar i de mindre företagen skall kunna ske direkt med de anställda. I dag sker detta — på många arbetsplatser — på så sätt att de anställda företräds av en facklig ombudsman utan tillräcklig kännedom om arbetsplatsens förhållanden. Denna förhandlingsform innebär ofta även tidsutdräkt, innebärande att informationen når de anställda på arbetsplatsen först långt senare än den tidpunkt då informationen gavs. Nya modeller bör kunna prövas för att nå vad vi i vår motion har tagit upp. I reservation nr 11 angående begränsningar av rätten att tillgripa stridsåtgärder hävdar vi att stridsåtgärderna inte alltid står i proportion till vad man vill uppnå i form av resultat. Ofta kan en stridsåtgärd inte mötas av en motåtgärd på grund av den obalans som råder mellan parterna på arbetsmarknaden. Rätten till stridsåtgärder utnyttjas i dag på ett sätt som inger oro. Konflikterna får allt allvarligare konsekvenser genom att vårt samhälle blivit allt sårbarare vid en konflikt. Oftast är det tredje man som drabbas, inte minst vid konflikter inom den offentliga sektorn. I reservation nr 10 tar vi upp en fråga av stor principiell betydelse, nämligen facklig vetorätt vid entreprenader. I dag används vetorätten till att stoppa även seriösa företag, oftast de små. Dessa veton drabbar alltför ofta företag som på allt sätt sköts seriöst men har det emot sig att de är små. Jag frågar: Vilka företag som i dag är stora, kanske världsföretag, har inte en gång börjat som just små företag, kanske enmansföretag? Finns det verkligen några som helst skäl för att försöka motarbeta dem? De av oss påtalade missförhållandena kan och måste undanröjas. Att socialdemokraterna och vpk inte värnar om de mindre företagen särskilt mycket är väl känt, men vad har miljöpartiet emot dessa många tusen småföretag, som årligen diskrimineras enbart för att de är små? Skadeståndet vid olovliga strejker är begränsat till 200 kr. — en summa som lades fast redan 1928. Då innebar 200 kr. en avsevärd summa pengar — mer eller mindre en månadslön — som med all säkerhet medförde att olovliga strejker sällan uppstod. I dag är 200 kr. ett alltför ringa skadestånd för att det i sig skall vara ett hinder för att gå ut i en olovlig strejk. Mot denna bakgrund menar vi i reservation nr 13 att skadeståndsreglerna borde ges den lydelse de hade under åren 1977-1984. De reglerna ledde inte till någon egentlig höjning av beloppen men väl till en friare bedömning med hänsyn till de omständigheter som behövde värderas i konflikten. Om förbud mot blockad av enmansföretag handlar nästa reservation som stöds av de tre borgerliga partierna — reservation nr 15. Blockad mot enmansoch familjeföretag är en omotiverad facklig stridsåtgärd som bör förbjudas i MBL. En blockad innebär oftast en orimlig proportion i fråga om stridsåtgärder och står inte i samklang med vad man vill uppnå. Blockader av småföretag innebär ofta att de företagen tvingas lägga ned sin verksamhet. En sådan åtgärd som blockad mot enmanseller familjeföretag är tvivelaktig sett ur rättssäkerhetssynpunkt. Regeringen bör lägga fram förslag til lagändring snarast. Även i denna fråga tar miljöpartiet ställning mot de mindre företagen tillsammans med socialdemokraterna och vpk. Vad har miljöpartiet mot de svenska små företagen? I reservation 16 anser vi, förutom ett förbud mot blockad av enmansoch familjeföretag, att blockader i övrigt skall begränsas mot företag utan att kränka arbetsmarknadsparternas eljest grundlagsskyddade rätt att vidta stridsåtgärder. I reservation 17 om arbetsrättsliga skadestånd hävdar de tre borgerliga partierna att sådana skadestånd alltför ofta inte står i rimlig proportion till skadan. I regel utkrävs skadestånd även för bagatellartade förseelser. Regelverket kring denna lagstiftning är ofta svårt att överblicka, i synnerhet för de mindre företagen, utan arbetsrättslig och juridisk expertis. I och med att skadestånden inte ger avdragsrätt får lagstiftningen helt Jacceptabla ekonomiska effekter. Vi begär därför en analys och en översyn av lagstiftningen gällande arbetsrättsliga skadestånd. Herr talman! Jag yrkar med vad jag här anfört bifall till samtliga reservationer med moderata undertecknare i detta betänkande.
Herr talman! Ett år har gått sedan vi senast diskuterade ett stort antal motioner om medbestämmande i arbetslivet. Likheterna i årets betänkande är påfallande med fjolårets. Antalet reservationer är nu liksom då 17, och de ämnesområden som finns markerade är i allt väsentligt tidigare redovisade ståndpunkter. Medbestämmandelagen, som är en ramlag, förutsatte komplettering med avtal. Så har också skett under åren, först på de statliga och kommunala områdena och därefter inom kooperationen. På våren 1982 undertecknades också ett färdigt utvecklingsavtal mellan SAF och LO/PTK. I och med det är beslutet från 1976 med sina förutsättningar i allt väsentligt uppfyllt. Jag tror att man måste säga att medbestämmandelagen är ett viktigt instrument för de anställdas inflytande i arbetslivet. Den ger de anställda möjlighet att mer aktivt ta del i företagets utveckling. För den enskilde innebär det som regel en större tillfredsställelse i arbetet. Det går att med större kraft hävda arbetslivets sociala mål, och det ökar jämlikheten mellan parter och individer. En positiv följdeffekt av ett aktivt medbestämmande är att maktkoncentrationen kan motverkas i olika former. Från liberala utgångspunkter är det en värdefull lag, värd att slå vakt om. Folkpartiet stod ju också i allt väsentligt bakom den reform som riksdagen beslutade 1976. Det hindrar inte, herr talman, att det finns anledning att se över den situation som råder och vad ett förändrat arbetsliv kan ställa för krav på förändringar av en så vittgående ramlag. Bland de 17 reservationer som jag nämnde har folkpartiet medverkat i 6. Den första gäller en översyn av arbetsmarknadslagarnas utformning och effekter. På väldigt många sektorer inom samhällslivet kommer den nya tekniken alltmer. Den är självklart ett värdefullt tillskott såväl när det gäller att lösa sysselsättningsproblem som när det gäller att få balans i svensk ekonomi. Den underlättar många tunga arbetsmoment. Med det följer också kravet på anpassningsförmåga, samtidigt som det ges positiva möjligheter för såväl den enskilde arbetstagaren som företagen och den offentliga verksamheten. Vi säger i vår reservation 1 att utgångspunkten måste vara att inflytandefrågorna måste engagera den enskilde anställde i frågor som rör denne i arbetet. När nu 1970-talets arbetsrättsliga lagstiftning har fungerat i över en tioårsperiod, är det viktigt att pröva effekterna liksom den framtida utformningen. Vi har sagt att det är nödvändigt med klara regler, entydigt utformade, och att också lagstiftningen skall medge ett större utrymme för flexibilitet inom arbetslivet. Vi har vidare nämnt den enskilde arbetstagarens möjligheter att stärka sin ställning på sin egen arbetsplats. En viktig punkt, som vi tar upp i reservationen, är den oklara gränsdragningen mellan den parlamentariska demokratins principer och det fackliga inflytandet. Den rågången behöver röjas upp. Den negativa föreningsrätten aktualiseras i reservationen 5, där vi först pekar på rätten att fritt ansluta sig och tillhöra en förening, dvs. positiv föreningsrätt. Den finns inskriven i grundlagen och hävdas vidare inom MBL. Med denna rätt borde följa en logisk slutsats, att också ha rätt att inte tillhöra någon organisation. En sådan tolkning har för övrigt Europakommissionen redan gjort. Vi menar, att om den enskildes frihet att välja eller att avstå från medlemskap i organisation skall kunna garanteras, så måste den negativa föreningsrätten garanteras i lag. Denna regel bör också kompletteras med förbud mot de s.k. organisationsklausulerna. Reservationen 6 tar upp frågan om MBL i den offentliga sektorn och den politiska demokratins utrymme. En kärnmening i vårt förslag är att gränsdragningen mellan förhandlingsrätten och den politiska demokratin inte får hänvisas till avgörande genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Gränsdragningen bör alltså klara ut skillnaden mellan den politiska demokratin och de anställdas förhandlingsrätt. Herr talman! Vi återkommer också i reservation 10 till facklig vetorätt vid entreprenader, en fråga som tidigare aktualiserats och som innebär att de missförhållanden som påtalats i motioner och i framställningar här i riksdagen borde undanröjas. Så till reservation 13, som också innehåller en gammal bekant, nämligen frågan kring den s.k. 200-kronorsregeln. Den nuvarande begränsningen av skadeståndet till 200 kr. genomfördes redan 1928, alltså för jämnt 60 år sedan. Som tidigare har sagts här var det på den tiden en kännbar påföljd. I dag är det en försumbar utgift och torde knappast spela någon roll som en sanktion eller ett korrigerande medel för att hindra eller förebygga brott mot ingångna avtal. Noteras skall, herr talman, att Landstingsförbundet så sent som i år har ställt sig bakom arbetsmarknadsdepartementets egen utredning, Ds 1988:2, Fack och samhälle”. Där föreslås att 200-kronorsregeln bör tas bort, och denna del har nu Landstingsförbundets styrelse enhälligt, inkl. socialdemokraterna, ställt sig bakom. Det visar med all önskvärd tydlighet att det är en förlegad regel, och det är en missriktad välvilja som motverkar möjligheterna att upprätthålla respekten för ingångna avtal. Intressant skall bli att se hur långt efter riksdagens socialdemokrater kommer att vara i fråga om den insikt som Landstingsförbundets socialdemokratiska ledamöter har. I betänkandet finns dessutom färdig lagtext, varför denna fråga kan lösas genom riksdagsbeslut omgående här i kommunen. Slutligen, herr talman, vill jag erinra om reservationerna 15 och 17. I det förra fallet handlar det om förbud om blockad av enmansföretag. Vi säger att parternas på arbetsmarknaden rätt att bestämma vilka stridsåtgärder man använder sig av är en princip värd att upprätthålla. Men med denna frihet följer också ett ansvar att inte vidta så ingripande stridsåtgärder att de inte står rimligt i proportion till de resultat som man vill uppnå. Det är därför som vi menar att en blockad av enmansföretag och rena familjeföretag sett mot den bakgrunden är en omotiverad facklig stridsåtgärd. Den andra delen rör det arbetsrättsliga skadeståndet, och där har vi i likhet med tidigare sagt att det bör stå i rimlig proportion till uppkommen skada. Det finns stora svårigheter för de riktigt små företagen och hantverkarna att följa ett snårigt och svårtolkat regelverk, och därför bör skadestånd ha vad vi kallar en rimlig proportion. Herr talman! Jag har tidigare sagt att det faktum att folkpartiet yrkat på förändringar inom MBL inte ändrar den utgångspunkt jag startade med, dvs. att medbestämmandelagen har i allt väsentligt spelat och spelar en viktig roll, både för arbetstagare och för arbetsgivare. Rätt hanterad och med de marginella justeringar i lagstiftningen som vi föreslår kan medbestämmandelagen också i framtiden spela en positiv roll i hela det svenska arbetslivet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartiet medverkar och i övrigt till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 4 om medbestämmande i arbetslivet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer centerpartiet har medverkat till. Tidigare talare har vältaligt redogjort också för de reservationerna. För min egen del och för partiets del vill jag då nöja mig med att konstatera att arbetsmarknadslagarna nu har varit i kraft i över ett årtionde. Det är en berättigad ståndpunkt att det då är dags för en allsidig översyn. Det gäller att utvärdera vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra och sedan kunna förbättra. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad socialdemokraterna i denna kammare är rädda för. Det måste vara klokt att göra en allmän utvärdering och sedan försöka göra lagarna än bättre. Arbetsmarknadsministern sade vid sitt tillträde i ett pressuttalande att hon tyckte att de här lagarna skulle ses över, med samma motivering som vi nu har reserverat oss för, nämligen att det har gått en lång tid och att det då är dags för en allmän översyn. Tyvärr har hon bleknat. Jag vet inte vem som fick greppet på henne, men det är inte längre fråga om samma friskhet som när hon tillträdde. Jag vill enbart ta upp två delfrågor. Socialdemokraternas partikamrater i kommuner och landsting är tillsammans med oss reservanter helt eniga om att det behövs en bättre gräns mot den politiska demokratin. Tyvärr tycker inte socialdemokraterna i riksdagen att det är så viktigt med den politiska demokratin. Elver Jonsson nämnde 200-kronorsregeln. Även i den frågan upplever socialdemokraternas partikamrater i landsting och kommuner att det är dags för en förändring och vill frångå regeln. Ibland behöver det kanske inte dömas ut något alls, ibland något högre belopp och i stort sett som det är. Men inte ens där är socialdemokraterna i kammaren beredda att lyssna. Sammantaget kan man säga att lagarna är dåligt samordnade. De är risiga att tolka. Framför allt är de mycket besvärliga att tolka för små företag. Lagarna är tyvärr litet grand gjorda för företag som har jurister och personalchefer. Eftersom småföretagen betyder så mycket för vårt lands utveckling och för utvecklingen framöver, är det litet synd, tycker jag, att man inte i en allmän översyn försöker komma till rätta med lagarnas svagheter. Det behöver minsann inte bli sämre på grund av det för de enskilda arbetstagarna. Herr talman! Jag upplever att en stor del av Sveriges folk nu vill ha en översyn av de här lagarna. Det finns en liten del som inte vill ha den översynen. Tyvärr sitter denna lilla del i regeringen eller i riksdagen. Jag hoppas att uppvaknandet även kommer till Sten Östlund och hans partikamrater i denna kammare. Jag yrkar alltså bifall till de reservationer centern har medverkat till.

Herr talman! När vi diskuterar medbestämmandelagen kanske man först måste konstatera att Sverige är ett klassamhälle där arbetsköparen, dvs. kapitalet, sedan 1976 har flyttat fram sina positioner. Ägarmakten har faktiskt ökat sitt inflytande över samhälle och arbetsliv. Lagen om medbestämmande har inte flyttat fram de arbetandes positioner. Den har, som vi från vpk menar, misslyckats att hävda de arbetandes position i arbetslivet. Det är inte lagen utan, kanske rättare sagt, filosofin bakom lagen, medbestämmandesystemet, som har gjort att arbetsköparna kunnat utnyttja det systemet för att flytta fram sina positioner. Vpk har i detta betänkande, på samma sätt som vi har gjort en rad år, återigen fört fram att de arbetande behöver demokratiska rättigheter i arbetslivet, alltså en facklig rättighetslag. Vi vill också att det skall finnas en facklig kontroll över teknikens utveckling. Vi har även ett tredje krav, nämligen krav på en begränsning av arbetsköparnas maktposition genom en begränsning av lockouträtten. Sex av de 17 reservationer som finns fogade till betänkandet är vpk-reservationer. Medbestämmandelagen är som sagt en symbol för klassamarbetet. Klasssamarbetet är egentligen den politiska vagga som 70-talets arbetsrättslagstiftning vilar på. Om man betänker historien alltsedan Saltsjöbadsavtalet, då klassamarbetet formellt inleddes, över 40-, 50 och 60-talets utveckling, blev 70-talets arbetsmarknadslagstiftning ett nytt Saltsjöbadsavtal. Samtidigt kan man säga att det blev klassamarbetets uppgång och fall. Beslutet om medbestämmandelagen var ju ganska enhälligt. Man var också enig om dess bakgrund. Utskottet uttalade då att reformen ger nya utgångspunkter för samarbete på arbetsplatserna som bör vara till gagn för såväl arbetstagarna och näringslivet som samhället. Det är sålunda viktigt att parterna på arbetsmarknaden fyller de ramar för inflytande som dras upp med ett innehåll, som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företag och myndigheter. Detta var man överens om. Thorbjörn Fälldin, Per Ahlmark och Gösta Bohman instämde i dessa målsättningar. Det man var oense om var egentligen hur dessa målsättningar skulle förverkligas. Detta var alltså medbestämmandelagen sådan den var 1976. Vad kan vi nu se att resultatet har blivit av medbestämmandefilosofin och av den här utvecklingen? Inte är resultatet särskilt positivt utifrån de arbetandes synpunkt! Reallönerna har sänkts sedan 1976, även om försämringen har stannat upp i mitten på 80-talet, under den kanske kraftigaste och mest långvariga högkonjunktur vi har haft inom kapitalismen på senare tid. Vi har fått en allt högre utsvettning av de arbetande, som förorsakat också andra sämre villkor på arbetsmarknaden. Utslagningen och utsorteringen har tilltagit. Arbetsmiljöbrister framträder i stort format. Ackorden har återkommit, trots att de trängdes tillbaka på 70-talet. Dåliga former för arbetsorganisation finns i dag. Investeringarna, som skulle vara till gagn för de arbetande genom medbestämmandefilosofin eller påverkas i rätt riktning, bestäms nu helt av de ägande, som har makten. Sammanslagningar och uppköp av företag över huvudet på det anställda förekommer dagligdags inom industrivärlden. Ökade utlandsinvesteringar förekommer liksom nedläggning av företag utan att facket kan göra någonting. Investeringarna visar en mycket sned regionalpolitisk satsning. De arbetande har inte på några avgörande punkter kunnat påverka teknikens utveckling. Dessutom har tillväxten i samhället gått mot ökad rovdrift och miljöförstörelse. Några sociala och miljömässiga dimensioner har inte kunnat drivas fram i klassamarbetets anda, trots att det inom fackföreningsrörelsen har funnits starka idéer och traditioner när det gäller att driva denna utveckling åt ett annat håll. Detta är inte lagens fel, utan man kan snarare säga att det är klassamarbetsfilosofin som bär skulden. Den driver socialdemokratin i alla dess organisationer — det har befästs också inom fackföreningsrörelsen. SAF med dess nyliberala ideologi slog till hårt i slutet av 70-talet och under 80-talet. SAF har tillskansat sig den ideologiskt ledande positionen och utnyttjat lagarna till sin fördel. Men det räcker inte. I dagarna har vi fått veta att SAF nu återigen vill flytta fram sina positioner. Det är inte alls bra. SAF vill ha ett nytt Saltsjöbadsavtal, där de främsta ingredienserna fortfarande är att begränsa strejkrätten, begränsa varje protest från de arbetande mot den utveckling som sker. De nyliberala idéerna innebär alltså att det skall vara fritt fram för marknadskrafterna. Något egentligt politiskt tillbakavisande av dessa ståndpunkter har i varje fall inte jag kunnat märka. Det är snarare så att man väntar och ser. Jag har sagt tidigare från denna talarstol, och jag säger det nu: Den maktposition som kapitalet har — man har lyckats att få hela statsapparaten med på sin strikt marknadsekonomiska linje — har gjort att arbetslivet har det mycket svårt. LO:s position att hävda de arbetandes intressen har trängts tillbaka. Man har inte kunnat utnyttja medbestämmandelagen, vilket också var vad vänsterpartiet kommunisterna under 70-talets början fram till 1976, då lagen antogs, klart fastslog. Vi hävdade att man på något vis skulle bli kapitalets fånge. Den tredje vägen har inte hjälpt. Det är kanske som Per Kågeson skriver i Tiden nr 8 att den reformistiska politiken som har haft sina traditioner och rötter nu har övergetts totalt för den socialmoderata välfärdspolitiken eller det socialmoderata välfärdspartiet. Vad, frågar Per Kågeson, blir SAP och dess broderpartier till slut? Vad blir det av deras ideal? Skall de bara förvalta det kapitalistiska samhället? Vad blir det då i ett längre perspektiv, om det socialdemokratiska partiet håller på att förvandlas till ett statsbärande socialmoderat välfärdsparti? Vad är det vi möter nu, med de svårigheter vi har, då vi skall ta itu med stora problem på arbetsmarknaden? Jo, just detta: de arbetande har inte ensi socialdemokratin en given företrädare. Vi föreslår därför att arbetsmarknadslagarna skall ha utformningen av en facklig rättighetslag med förstärkt förhandlingsrätt, vidgad strejkoch vetorätt. Det skulle verkligen förändra positionerna på arbetsplatsen. Vi utgår naturligtvis ifrån att fackföreningarna då driver en självständig linje gentemot kapitalet. Det är nödvändigt om man skall kunna förändra någonting, om man skall kunna ta till vara det sociala värdeinnehåll som arbetarrörelsen har med sig i ryggsäcken. Därför menar vi att det är viktigt att de lönearbetandes fackföreningar har strejkrätt, förhandlingsrätt, vetorätt, möjlighet till möten på betald arbetstid, möjlighet till politisk verksamhet på arbetsplatsen, ja. t.o.m. vetorätt mot utflyttning av företag till andra länder. Inte minst viktigt är det också att ha kontroll över den nya tekniken. Det kanske kan sägas nu, när den nya tekniken redan har skapat väldiga orättvisor i samhället, inte minst inom arbetslivet. Kontrollen över införande av ny teknik och över förändringar har helt legat hos kapitalet. Den har fått mycket negativa konsekvenser, samtidigt som den naturligtvis har ökat den s.k. effektiviteten. Vi ser dock utslagning, arbetsmiljöproblem och koncentration som följder av detta. Det finns alltså negativa inslag. Alternativa arbetsorganisationer, som bygger på jämlik kunskapsnivå och bredare kompetens och där alla har en bra utbildning, får vi i dag leta efter. Därför skulle det behövas, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt, ett program för den nya tekniken där man tar fasta på dessa aspekter. En intressant del i medbestämmandediskussionen är definitionen av de jämbördiga parterna på arbetsmarknaden. Vi hade ju borgerliga regeringar under sex år, och det var under dessa år som SAF slog till med en storlockout. LO gjorde i stort sett ingenting. LO ville ha vanliga löneförhandlingar, men SAF investerade i framtiden och utlyste en storlockout. Arbetarna visste vid det tillfället inte om de var i strejk eller var lockoutade. Förvirringen inom arbetarrörelsen var total. Då var det inte bara vpk som sade att lockouträtt måste vara något helt galet. Socialdemokraterna väckte 1981 en lång motion, där de framhöll att den gällande lagstiftningen med arbetsgivarnas oinskränkta lockouträtt otillbörligt stärker den redan starka parten på arbetsmarknaden. Det finns flera skäl till vårt ställningstagande, skrev socialdemokraterna. Arbetsgivarna har exempelvis tillgång till en mängd olika maktmedel vid sidan av lockouträtten. Arbetsgivarna har således oberoende av om fredsplikt råder eller ej möjlighet att besluta om investeringar, priser, driftsinskränkningar, flyttning av produktionen osv. Över huvud taget ligger alltjämt alla arbetsledningsoch företagsledningsbeslut helt i arbetsgivarens händer. Mot detta kan arbetstagarna endast sätta upp den organiserade strejken, skrev socialdemokraterna. Den möjligheten står dock till förfogande endast under avtalslöst tillstånd, dvs. då kollektivavtal ej gäller. Så skrev socialdemokratin 1981. Vad säger nu utskottet när vpk påminner om de ojämna förhållandena på arbetsmarknaden? Inte heller utskottet är berett att tillstyrka vpk-kravet i motion A742 att arbetsgivarens lockouträtt skall avskaffas, alternativt begränsas. Ja, detta kanske på något sätt illustrerade klassamarbetets utveckling — från att ha varit basen i den reformistiska arbetarrörelsen över till en socialmoderat position som förvaltare av det starka kapitalets samhälle. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Sten Östlund säger att det i hög grad är en upprepning, och det är riktigt. Han själv jävar inte heller det påståendet, precis. I diskussionen om det här är ett steg åt höger eller åt vänster tycker jag han överdriver fotarbetet då han hänvisar till reservation 1. Läs den en gång till, Sten Östlund! Den innehåller goda förslag. Men, herr talman, den stora nyheten missade Sten Östlund då han inte kommenterade arbetsmarknadsdepartementets utredning Fack och samhälle, som jag talade om, där man förordat stora förändringar, förändringar som Sten Östlunds partikamrater i Landstingsförbundet har ställt sig bakom. Jag skall bara ställa en kort fråga, eftersom min hals inte passar för långa inlägg: Vad är det som gör att socialdemokraterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott har en annan uppfattning än de socialdemokratiska företrädarna i landstingsoch kommunförbunden?

Herr talman! Jag fick inget svar av Sten Östlund på vad det är som gör att det som var sanning i fjol i debatten från Sten Östlunds sida inte i år är samma sanning. Det förvånar mig rätt mycket att Sten Östlund, socialdemokratiska partiet och facket tycks ha ändrat uppfattning helt och hållet på det år som gått.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 som i dag är skadestånd vid en olovlig strejk, är det inte bara kommunoch landstingsförbunden som tycker att beloppet är fel. Även vår arbetsmarknadsminister har ju uttryckt sig i ungefär samma riktning. Men jag tror också att svenska folket i allmänhet har en känsla av att de böter på en månadslön som infördes 1928 för att förhindra olovliga strejker helt har förlorat sin betydelse när summan är densamma så långt senare. Jag tror att det finns skäl för oss att också titta över den frågan. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är det viktigt att se över, så att vi kommer bort från det som är negativt och det som hindrar en god produktivitetsökning i Sverige. De senaste tio åren har Sverige haft en betydligt lägre produktivitetsutveckling än vad man har haft i andra länder, och jag tror att detta kan vara en av de faktorer som har påverkat den utvecklingen. När Sten Östlund säger att det är genom facket som inflytande skall ske, har han helt rätt. Den medbestämmandelag som gäller utgår ifrån att det är facket som skall vara den som har inflytande över de enskildas arbetsplatser. Vi tycker däremot att det är klart nödvändigt att de enskilda arbetstagarna får ett större inflytande över sin egen arbetssituation och sina egna möjligheter att utvecklas i sitt arbete än vad de har med den nuvarande lagstiftningen.

Herr talman! Det var litet väl grovt när Sten Östlund citerade SAF från i går. Där var det faktiskt inget tal om att det skulle utdömas någon månadslön. 200 kr. var en månadslön 1928. Jag kanske var litet otydlig i mitt första inlägg, men jag sade faktiskt att man kunde döma både lägre och något högre. Det är den linje som Gunnar Hofring, ledamoten av verkställande utskottet i socialdemokraternas partistyrelse Holgersson, Leni Björklund m.fl. mycket kända socialdemokrater företräder. Tyvärr är det nog så, att herrar Ulander och Östlund verkligen är i otakt med dem som jobbar med dessa frågor ute i verkligheten. När det gäller arbetsmarknadslagarna och översynen av dessa vill jag fråga: Varför är Sten Östlund så negativ? Vid översynen av dessa lagar borde faktiskt alla partier ha som målsättning att lagarna skall bli bättre ur arbetstagarnas synpunkt. För mig framstår faktiskt socialdemokraterna i riksdagen som de verkligt konservativa i dessa frågor. De socialdemokrater som ute i landet arbetar i personalnämnder och förhandlingsdelegationer och som dagligen stöter på dessa saker har olika bakgrund. Många kommer från det privata näringslivet och har lång facklig erfarenhet. De säger i dag: Det är dags för en stor översyn. Men när skall Lars Ulander och Sten Östlund vakna? Arbetsmarknadsministern var vaken för ett år sedan. Nu har hon, tyvärr, förlorat sin fräschhet.

Herr talman! Sten Östlund sade beträffande MBL att den skall ge likvärdigt och berättigat inflytande för såväl de arbetande som deras motpart. Det lät väldigt bra. Därför tycker jag att Sten Östlund är skyldig att redovisa var i arbetslivet denna likvärdighet och detta berättigade inflytande finns. I mitt inledningsanförande pekade jag på att följande har skett under den tid som vi haft medbestämmandelagen, på grundval av samarbetsoch klassamarbetsfilosofin: Reallönerna har sjunkit. Utsvettningen och utslagningen har ökat. Nya arbetsmiljöbrister har blivit aktuella. Det har blivit mer av ackord. Arbetsorganisationerna är dåliga. Investeringar har gjorts som inte har varit gynnsamma för vare sig miljön eller den sociala dimensionen. Uppköp av företag har skett. Det har blivit en ökad koncentration i samhället och utlandsinvesteringarna har ökat. Nedläggningar sker. Regionalpolitiska investeringar förekommer inte. Tekniken har utvecklats på ett mycket negativt sätt för många arbetande utan utbildning. Dessutom har tillväxten varit i centrum hela tiden. Var det verkligen de arbetandes mening att det skulle bli så här, Sten Östlund? Jag tycker att Sten Östlund är skyldig att svara på den frågan i detta läge. När vi i vpk säger att det skall vara fri förhandlingsrätt och full strejkrätt, är vi något överens med socialdemokraterna — som det var 1981. Omvänt kan man också fråga: Kan en arbetare teckna avtal under fredsplikt, när arbetsgivaren har möjlighet att besluta över investeringar, priser, driftsinskränkningar, flyttning av produktionen, ja, över huvud taget alla arbetsledningsoch företagsledningsbeslut? Därom skrev ju socialdemokraterna i sin motion om lockouträtten 1981. Nej, vi tycker inte det. Om likvärdighet skall gälla och om respekt finns för ingångna avtal, måste arbetarna kunna tillgripa strejk när arbetsgivarna ändrar på något av det som jag här har nämnt. Det är ju fredsplikten som binder upp de arbetande när företagarna med sin ägarmakt gör förändringar under fredsplikt. Sten Östlund vet mycket väl att det är så. Därför tror jag att man från båda parternas sida skulle ha respekt för ingånget avtal även utan fredsplikt. Jag tror inte att arbetarna vill ha någon strejkromantik. De vill arbeta — naturligtvis på rimliga villkor. Därmed skulle också de fackliga företrädarna kunna solidarisera sig med de arbetande som ser att det har gått snett och som då är tvingade att ta till vild strejk, som det heter — men socialt är det riktigt.

Herr talman! När vi efterlyser svar på frågan om hur det förhåller sig med skillnaden mellan olika socialdemokrater inom den s.k. rörelsen hänvisar Sten Östlund till partikongressen. Det må så vara, men de skilda slutsatser som Sten Östlund och hans partikamrater på Landstingsförbundet resp. Kommunförbundet drar ger anledning till en fundering. Det är kanske så, att de slutsatser som de har dragit som har mera kontakt med verkligheten än vad en del ledamöter av denna kammare har sammanfaller med den reservation som vi i oppositionen avgivit. Jag tror, herr talman, att det handlar om det. I själva sakfrågan hade ju Sten Östlund ingenting att säga. När det gäller 200-kronorsregeln är det bara att konstatera att den är förlegad. Den är ett exempel på missriktad välvilja, som motverkar möjligheten att upprätthålla respekten för ingångna avtal. Jag har tidigare sagt, och det tål att upprepas, att det faktum att folkpartiet har yrkat på förändringar av MBL inte innebär att vi vill rasera ett lagoch regelsystem som i allt väsentligt fyller en god funktion. Här handlar det om att förbättra och förnya, och i den delen är vi i folkpartiet beredda att ställa upp. Det framgår också av de sex reservationer till vilka jag tidigare har yrkat bifall.

Herr talman! Detta är ganska anmärkningsvärt. Sten Östlund accepterar att facket och det socialdemokratiska partiet själva inom rörelsen tar initiativ till en översyn av de arbetsrättsliga lagarna. När det däremot gäller riksdagen, där det skulle behövas en parlamentarisk grupp som undersökte detta, säger han nej. Vad är Sten Östlund rädd för? Vad är det för fakta som han är rädd skall komma fram? Är det sådant som att konflikten mellan Kommunal och Transport under de senaste åren har drabbat tredje man, dvs. människor i allmänhet, särskilt hårt utan att de har kunnat göra någonting åt det? Är det sådana företeelser som att Kommunalarbetareförbundet kräver att anställda som inte är fackligt organiserade först skall få gå vid neddragningar? Eller är det sådana företeelser som när El-Ettan ansåg att alla enmansföretag skulle ställas utanför jobb, dvs. en form av blockad? Är det när Kommunal i en kommun kräver 5 000 kr. av kommunen för att bordtennisföreningens egna ungdomar själva vill ställa upp sina bordtennisbord inför en tävling? Eller är det en sådan företeelse som den vid Irebaden på Gotland, där en hel opinion ställde sig på företagets sida när detta enmansföretag utsattes för blockad? Är det sådana företeelser, Sten Östlund, som ni inom socialdemokratin är rädda skall komma fram? Det pågår, säger Sten Östlund, en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag hävdar att riksdagen också skall kunna ta initiativ till en sådan. Rationell produktion skapar nödvändigtvis ett ökat inflytande för de enskilda arbetstagarna. Det går inte att få till stånd en rationell produktion om de anställda inte är med, känner för vad som händer och är medvetna om vad som krävs av dem. De har rätt att begära bättre utbildning och bättre arbetsmiljö. Facket kan inte ges ökat inflytande på bekostnad av de enskilda arbetstagarna. De enskilda måste få ett ökat inflytande på fackets bekostnad. Det har inte att göra med att jag är avig mot facket, utan jag tror att det är en bättre lösning som jag förordar. Detta att en ombudsman skall förhandla för några få anställda i ett företag är helt felaktigt. De anställda i ett mindre företag skall kunna föra förhandlingar för sig själva.

Herr talman! Det kan aldrig vara så, Sten Östlund, att den socialdemokratiska partikongressen har sagt att arbetsmarknadslagarna aldrig får ses över, att de inte får förbättras. Jag skall i morgon gå till utredningstjänsten och be att få fram de kongressbeslut som rör dessa frågor.

Det vill de socialdemokrater som är ute i det praktiska arbetslivet. Jag tror också att socialdemokraterna i denna kammare förr eller senare kommer till klarhet och alltså kommer till skott. Sten Östlund argumenterar i denna fråga som om hela världen skulle kantra om det görs en översyn av dessa frågor. Tror inte Sten Östlund att det är Lars Ulander och Sten Östlund som har kantrat?

Herr talman! Jo, jag har svarat på Sten Östlunds fråga till mig, hur det skulle gå om det inte fanns fredsplikt. Jag har svarat att det skulle gå mycket bra, därför att då måste ingångna avtal hållas på alla punkter, och den part som har ägarrätten under fredspliktstiden skulle inte få möjlighet att göra en mängd ingrepp i arbetsförhållandena, t.ex. ändra förutsättningarna eller lägga ned verksamheten. Detta skrev socialdemokraterna i en partimotion med Olof Palme som första namn 1981, ett år efter SAF:s storlockout. Men det har hänt något mycket avgörande med socialdemokratin sedan dess, och det är det jag vill peka på. Sten Östlunds upplevelser stämde inte med mina. Jag vet inte vilka upplevelser han har, men han måste ha noterat att reallönerna i Sverige har sjunkit från en tätposition på 70-talet ned till artonde plats. Det finns stora arbetsmiljöproblem. Förtidspensioneringarna ökar. Allt fler har svårt att få ett riktigt tag på arbetsmarknaden. Ackorden tilltar. Det är problem med arbetsorganisationerna. Facket kan inte tvinga fram någonting via MBL. Investeringarna har inte gjorts så som facket har velat. Mängder av lokala fackföreningar slår sig blodiga för att få till stånd vettiga sociala investeringar. Det har skett en enorm sammanslagning av företag och en maktkoncentration i detta land, och det har gjorts utlandsinvesteringar. Jag tvivlar på att det är detta som man har önskat och velat i fackens djupa led. ; Dessutom har tydligen denna filosofi om tillväxt till varje pris, som inte har fått någon som helst social dimension, tillämpats och slagit igenom sedan 1976. Det har i sin tur skapat en enorm rovdrift på både människor och miljö och en oerhörd miljöförstöring, inte minst med den inriktning som arbetslivet har haft, i produktionen av både varor och tjänster. Det är anmärkningsvärt att Sten Östlund slingrar sig undan denna verklighet i dag och inte på ett rakt sätt försvarar detta. Jag menar inte att det är lagens fel, men lagen byggde på att arbetsköpare och arbetare i samarbete skulle kunna få fram dessa mycket bra saker, som det talades om 1976. Det har visat sig att det blivit ett totalt nederlag för den linjen.

Herr talman! Om jag rätt förstått de flesta av talarna hittills verkar allt vara sig likt. Nu när miljöpartiet de gröna kommit in i bilden kanske debatten kan tillföras något nytt. Erik Holmkvist tog upp miljöpartiets ställningstaganden och jag är rädd att han blir besviken — eller glad. Jag vet inte hur han ser på den saken. Det grundläggande för miljöpartiet de gröna är i alla fall att respekten för den lilla människans rätt gentemot olika typer av storebröder måste befästas. Sedan må storebrodern vara röd eller blå, i skepnad av staten, centralbyråkrat i centralfack eller fondstyrelse, multinationella bolag eller industriförbund. Ur grön synvinkel behöver i vissa fall fackföreningarnas ställning stärkas — det kommer vi till vid behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande 5. I andra fall behöver, enligt vårt sätt att se, individens ställning gentemot fackföreningarna stärkas, av naturliga orsaker främst gentemot de stora, konventionella fackföreningarna. Lika självklart som det är att det finns laglig rätt att fritt ansluta sig till en förening — den rätten finns ju inskriven i såväl MBL som grundlagen — måste det vara att grundlagsskydda rätten att inte behöva tillhöra en förening. Medlemskap i en förening måste vara den enskilda människans eget fria beslut. Den enskilda människan måste på alla sätt skyddas om hon eller han vill stå utanför en fackförening, eller om han eller hon hellre väljer medlemskap i någon liten fackförening — t.ex. syndikalisterna — än i någon av de stora föreningarna. Den negativa föreningsrätten måste således garanterasilag, som dessutom omfattar förbud mot s.k. organisationsklausuler. Det är egentligen fullständigt horribelt att kollektivavtal kan innefatta att arbetsgivare — eller arbetsköpare, om man så vill — inte får anställa en person om han eller hon tillhör ”fel” fackförening eller är oorganiserad. Jag förstår i och för sig mycket väl hur den gamla vänstern resonerar, men på något sätt är resonemangen förnedrande för den lilla människan. Jag yrkar bifall till reservation 5, undertecknad av de tre borgerliga partierna. I reservation 5 återfinns också kravet på att det skall krävas fullmakt från den berörda människan för att fackföreningsavgift skall kunna dras direkt från lönen av den s.k. arbetsgivaren. I reservation 6, också den undertecknad av de tre borgerliga partierna, behandlas frågan om fackliga organisationers rätt att medverka när demokratiskt tillsatta politiska organ skall fatta beslut. Det behövs en utredning om gränsdragningen mellan den politiska demokratin och medbestämmandet. Speciellt stötande är det naturligtvis att representanter för politiska partier, som är invalda i kommuner och landsting, inte ges lagstadgad rätt att närvara vid nämndsammanträden och annat, medan däremot företrädare för fackföreningar har denna rätt. Inte heller miljöorganisationer och brukarföreningar omfattas av denna rätt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 4. Det finns en rad olika stridsåtgärder — företagsblockader är sedan några somrar tillbaka ett ganska aktuellt exempel. Småföretag — enmansföretag och rena familjeföretag — skall enligt de grönas uppfattning skyddas från fackliga blockader. Vi anser att reservation 15 är rimlig och stöder alltså tanken på att enmansoch rena familjeföretag lagvägen skall skyddas från jättestorebröder som vill använda blockad för att t.ex tvinga fram kollektivavtal. Jag yrkar bifall till reservation 15, också den undertecknad av de tre borgerliga partierna. För att inte vpk-are och andra skall springa upp och kalla oss för borgare, vill jag påpeka att grön politik innebär en annan dimension än den röd-blå. Grön politik innebär i det här fallet stöd till tre borgerliga trepartireservationer och avslag på fyra. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 15.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att man inom miljöpartiet har insett att ställningstagandet i utskottet inte var så väl betänkt. Jag skallinte ha någon mening om hur ni skall agera i utskotten och i kammaren — det avgör ni själva. Men det sprider sig ju en hel del oro i lägret när nii den ena instansen — utskottet — har andra uppfattningar än i den andra — kammaren. Jag tar för givet att detta kan vara en engångsföreteelse, eftersom miljöpartisterna var väldigt angelägna om att få utskottsplatser. Det kunde tydas som att ni är intresserade av att i utskotten mejsla ut er politik och ge kraft åt era uppfattningar i olika frågor. Så har hittills inte skett, men jag tror att kammaren förväntar sig ett sådant resultat, åtminstone av den här kvällens lilla debatt. Jag beklagar naturligtvis att det finns en hel del reservationer som miljöpartiet inte stödjer, t.ex. den som handlar om facklig vetorätt vid entreprenader. Detta drabbar oftast de allra minsta företagen. Det rör sig faktiskt om flera tusen — kanske 10 000 — fall varje år som drabbar de små företagen. Som jag tidigare sade börjar alla företag som små företag. Det är inte på något vis på sin plats att diskriminera de små företagen, för det är de som skall växa och bli stora en gång. Jag hoppades att miljöpartiet också på den punkten skulle ställa upp tillsammans med de borgerliga.
Herr talman! Erik Holmkvist får nog acceptera att besluten fattas i kammaren även i fortsättningen. Sedan något om de reservationer som de borgerliga tycker att vi borde ansluta oss till. När det gäller arbetsmarknadslagarnas utformning finns det skäl att så småningom ta under övervägande hur man skall utreda dem. Det är kanske dags att lagstiftningsvägen få bort ackorden. Det är alldeles utmärkt. Det är också alldeles självklart att arbetsmiljölagarna måste ses över. Vi måste exempelvis få juridiskt bindande gränsvärden som gör att arbetsgivaren — eller om man så vill arbetsköparen — inte kan utnyttja sin situation. Vi tycker att 200-kronorsregeln skall vara kvar. Den ger möjlighet för den lilla människan att protestera både mot företagaren och i vissa fall centralfacket. Det är en ventil för den lilla enskilda människan att faktiskt protestera mot orättfärdiga avtal och orättfärdiga förhållanden.
Herr talman! Här fick vi kanske möjlighet till ytterligare ett bifall så småningom när det gäller frågan om översyn av de arbetsrättsliga lagarna. Det får vi se vid omröstningen i morgon. Jag tyckte att herr Schlaug gav uttryck för det nu. Det skulle i så fall vara bra. Sedan säger herr Schlaug att vi får finna oss i att det är beslutet i kammaren som gäller. Det gör vi alltid. Vi finner oss i de demokratiskt fattade besluten. Men jag hade hoppats, eftersom man inom miljöpartiet var så angelägen om att få plats i utskottet, att man där hade givit uttryck för sin mening, som vi andra hade kunnat ta hänsyn till och kanske också diskutera. Som det hittills har varit har vi inte haft någon mening att diskutera i utskottet, ingen mening från miljöpartiet att ta hänsyn till. Så skall inte demokratin fungera. Då är det näst intill lika bra att inte ha någon plats i utskottet. Det är där vi skall kunna bryta våra uppfattningar mot varandra och kanhända få fram ännu bättre förslag till beslut just genom att vi där har möjlighet att känna på hur var och en ser på de olika frågornas lösning.
Herr talman! Jag tycker det är utmärkt att moderaterna accepterar demokratin och accepterar att besluten fattas i kammaren. Dessutom borde Erik Holmkvist ta hänsyn till att vi är ett ganska nytt parti. Att vi inte under de första månaderna kan ha färdiga ställningstaganden i en rad frågor i en helt ny miljö med helt nya rutiner får Erik Holmkvist acceptera. Sedan vill jag nog dra upp en rågång mellan moderaterna och miljöpartiet. Jag tror att vi har helt olika utgångspunkter när det gäller arbetsmarknadslagarnas förändringar.
Herr talman! Det senaste kanske inte behövde talas om, nämligen att vi skall ha förståelse för att ett nytt parti har svårigheter. Men man kommer lättast över svårigheterna om man får ett eller annat gott råd och det är vad jag har försökt ge nu. Jag tror nämligen att miljöpartiet och Sveriges riksdag vinner på att man i utskotten ger uttryck för sin mening, så att man där har möjlighet att diskutera frågorna och inte behöver föra hela debatten i kammaren. De förslag till beslut som vi skall ta ställning till här skulle kanske bli bättre, om miljöpartiet redan i utskotten redovisade sin uppfattning.
Herr talman! Det var ett märkligt resonemang att säga att vi inte behöver föra hela debatten i kammaren. Ni som har suttit i utskottet kör ju hela debatten i repris här! Menar Erik Holmkvist att vi inte skall göra det?
Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 5 har vpk två reservationer, som jag börjar med att yrka bifall till. Den första reservationen är byggd på tre socialdemokratiska motioner. Dessa socialdemokratiska motioner anknyter något till den debatt vi hade i fråga om arbetsmarknadsutskottets betänkande 4. De ligger i linje med vpk:s synsätt i det att de vill värna om den lilla människan i det lilla företaget, som kommer i kläm och har små möjligheter att bedriva facklig verksamhet och därmed hävda sin rätt på arbetsplatsen. Vi instämmer i de tre socialdemokratiska motionerna, som säger att regionala fackliga förtroendemän skall ha rätt att komma in på dessa företag och stödja och hjälpa upp den fackliga verksamheten, dvs. hjälpa den enskilde att ta till vara sina intressen. Om små företagare har svårt att sätta sig in i olika lagar, är det kanske ännu svårare för den vanliga arbetaren, som kanske lever isolerad och långt från den gemenskap som en facklig verksamhet innebär. Den andra reservationen från vpk om facklig verksamhet i transnationella företag har mycket större principiell betydelse, i varje falli en framtid. Vi kan se framför oss ökade utlandsinvesteringar, transnationaliseringen, de stora företagens makt över hela det svenska samhällets utveckling. Vi kan se hur de imperialistiska koncernerna bestämmer alltmer, långt över nationsgränserna. Därmed får de fackliga organisationerna allt svårare att hävda sig, vilket vi har framhållit under en rad år. Nu har vi några talande exempel på hur koncernsammanslagningarna över gränserna slår. Den största och mest aktuella gäller Asea Brown Boveri. Vi kan redan utläsa att denna sammanslagning kommer att medföra mycket som är negativt för Sverige framöver, t.ex. utflyttningen av helt avgörande forskningsverksamhet. Man kan klart fastslå detta. Vad har nu de fackliga organisationerna för rätt enligt medbestämmandelagen i Sverige? Ja, knappt någon alls. Den svenska regeringen har godkänt också denna affär och facket står inför problemet att samverka inom denna internationella koncern. I det förra betänkandet kunde man inte gå med på att facket i Sverige skulle ha vetorätt mot en sådan sammanslagning. Absolut inte. Här får Barnevik på uppdrag av sina aktieägare och sin styrelse göra precis hur han vill och köra över facket, som inte har någon chans. I nästa skede kan man inte heller stödja en begäran från facket att de svenska företagen med verksamhet utomlands skall stödja den fackliga verksamheten över gränserna, oavsett om det gäller Norden, Europa eller någon annan plats i världen. Vår begäran gäller inte bara Norden. Som förevändning för att inte gå med på våra förslag hänvisar nästan alla de övriga partierna till att det pågår ett utredningsarbete i Nordiska rådet i syfte att först överenskomma om en lagstiftning i de nordiska länderna innan man kan göra någonting annat. Under tiden står facken i Sverige och utomlands inför jättelika svårigheter. Vad vi i första hand begär är att fackföreningsmedlemmar i Sverige skall få möjlighet att få ledigt för att på företagets bekostnad kunna upprätthålla de kontakter utomlands som de behöver. Det är vår huvudbegäran i detta läge, när vi vet att vi inte kan stifta lagar i andra länder utan bara i Sverige. Vi vet också att man inom SAF liksom när det gäller lagarna i Sverige är ganska klar över vad man vill. SAF vill inte vara med om detta ens i Norden. De säger nej i varenda kommission i Nordiska rådet. SAF vill inte alls stifta lagar eller vara med om någon överenskommelse alls. Naturligtvis är detta också en investering för framtiden. Det är ett avgörande steg kapitalet tar genom att köra över fackföreningarna totalt, nationellt och i hela Europa. Och socialdemokraterna sitter och tittar på. Jag är mycket förvånad över att de inte har en mera aktiv attityd i denna fråga. Det måste handla om att man, om man tar initiativ till lagstiftning på det här området, på något sätt skulle stöta sig med dem som har EG-syndromet, med dem som vill integrera Sverige i EG eller närma Sverige till EG. Det är väl bara det som i nuvarande läge kan hindra socialdemokratin i det här avseendet! Här ropar fackförening efter fackförening på möjligheter att bedriva ett fackligt samarbete över gränserna. Jag har ett sådant exempel från min arbetsplats, SSAB, Domnarvet. SSAB köper nu över en del av verksamheten vid Ovako Steel i Finland. Inte ens där kan man avtala om facklig samverkan därför att SAF sätter sig emot, och regeringen vill inte heller agera i det här sammanhanget. Jag tycker det är skandalöst. Här ligger en hund begraven: Harmoniseringen med EG måste väl vara förklaringen till att den svenska regeringen förhåller sig så oerhört passiv och försvårar läget för alla fackföreningar i Sverige som har brodereller systerorganisationer i den egna koncernen utomlands. Den rörelse som står för detta diskuterar dessutom nästan att gå med som medlemmar i denna överstatliga organisation! Om inte, vill man i alla fall vara mycket nära. Men när det gäller att ge de fackliga organisationerna på lokalplanet och centralt möjligheter att ta kontakt med sina bröder och systrar i Europa och förena sig i en kamp mot de imperialistiska koncernerna ställer socialdemokratin inte upp! Det måste vara harmoniseringen med EG som gör regeringen totalt handlingsförlamad i den här viktiga frågan. Jag yrkar återigen bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Sedan vi behandlade de här frågorna i utskottet har det tydligen hänt någonting med socialdemokraterna eller i utvecklingen. Man kanske t.o.m. kan dra slutsatser av det. Det gamla fackliga kravet att man på de små arbetsplatserna skulle kunna få hjälp utifrån av fackföreningen skall tydligen på något sätt uppfyllas under 1989. Detta har varit på tal sedan 1976. Men jag skall inte gråta om problemet blir löst. Jag tar det som ett uttalat löfte från Sten Östlund, som har ett visst inflytande i arbetsmarknadsdepartementet, att den frågan kommer att lösas under 1989. Jag hoppas då att vi vid morgondagens votering kan få med några fler på att markera att detta är viktigt och rätt. Därigenom beställer vi då en lösning av regeringen. Avslå då inte kravet när det är dags att fatta beslut! När det gäller den andra frågan, den om de transnationella företagen, är det tydligen lika besvärligt. Man skall naturligtvis inte säga att man alltid har rätt, men någon analys måste väl också en regering göra! Det är ju så att SAF och arbetsköparorganisationerna för länge sedan har bestämt sig för detta — det är ingen nyhet. Under tiden gör man ingenting. Det är helt nödvändigt att som vi föreslår ålägga svenska transnationella företag samt utländska transnationella företag verksamma i Sverige att bekosta de fackliga organisationernas samarbete inom koncernen. Det är vad vi vill. Det är den första åtgärd man måste vidta, oavsett om det gäller Norden eller Europa. Varför säger man nej till detta? Sammanbrottet den 2 december kan inte ha varit någon sensation. Frågan är, Sten Östlund: Vill man nu lagstifta om att de fackliga representanterna för transnationella företag verksamma i Sverige får möjligheter att bedriva det koncernfackliga samarbete som är nödvändigt?

Herr talman! Det är ganska anmärkningsvärt, tycker jag, att när det nu skall göras ett ställningstagande svävar återigen Sten Östlund på målet. Det är egentligen ett gigantiskt svek att inte ta en positiv ställning när det gäller att de fackliga förtroendemännen skall få stödja de små arbetarna på de små företagen som kanske har svårt att hävda sina intressen. Men av det arbete som bedrivs i arbetsmarknadsdepartementet och som det gång på gång har hänvisats till i detta utskottsbetänkande har vi inga positiva erfarenheter. På senare tid har det inte kommit något gott därifrån när det gäller att stödja de arbetande. Den andra frågan, om det koncernfackliga samarbetet, skall också prövas, och Sten Östlund vet inte heller på den punkten hur det skall gå, om man skall stödja eller inte. Jag hör liksom att bakom detta ligger: Kom, så skall vi först åka till Bryssel och fråga om vi får stifta någon lag här i Sverige eller inte! Kan vi ha en lag här i Sverige som säger att företag som är verksamma här i landet är skyldiga att bekosta att de fackliga representanterna kan resa till andra länder och träffa fackliga kamrater, kanske inte på arbetstid men på fritid, för att upprätthålla en koncernfacklig samverkan som kan vara någon motvikt mot de stora, imperialistiska koncernerna? Det är ju det det handlar om. Jag tror inte att vi kan stifta lagar för Tyskland, för Schweiz, för Frankrike och för England. Däremot kan vi stifta en lag i Sverige om att de fackliga representanterna skall kunna få ledighet och få sin resa bekostad för att upprätthålla denna samverkan, när inte andra länder vill ställa upp på det. Jag tycker att det vore en självklarhet för att stödja våra fackliga kamrater i Sverige, men tydligen är det inte meningen. Jag hör här bakom att det är EG-harmoniseringen som bestämmer detta. Det borde som sagt vara en självklarhet för de svenska arbetarna att kunna ha den möjligheten till kontakt.

Herr talman! Kära tomma stolar! Som jag sade i föregående anförande är det grundläggande för miljöpartiet de gröna att vi måste ha respekt för den lilla människans rätt gentemot olika typer av storebröder, oavsett om de är blå eller röda. Vi upplever nu under sent 80-tal hur det går en fusionsvåg genom Europa. Det blir allt svårare att få grepp om de transnationella företagens struktur och ekonomiska förhållanden. Vi riskerar att — inte minst genom anpassning till EG:s inre marknad — komma in i någon sorts blå planekonomi som är lika bedövande och förnedrande för den lilla människan som den röda planekonomin. I stället för politbyråer och centralkommittéer får vi den blåa varianten, där allt fler beslut fattas i allt färre styrelserum i allt större multinationella företag. De anställdas situation och möjlighet att genom fackföreningar påverka försvåras genom de nya bolagsstrukturerna. Bolagen kan flytta verksamhet mellan länder för att motverka fackliga ageranden. Facken riskerar att komma på undantag, helt enkelt. Miljöpartiet de gröna anser att de multinationella företagen måste hållas under sträng uppsikt och kontroll och att facken här spelar en viktig roll. Därför bör naturligtvis regeringen lägga fram ett förslag om lagstiftning så att såväl svenska multinationella företag som utländska transnationella företag, verksamma i Sverige, åläggs att bekosta det internationella samarbetet mellan de fackliga organisationerna inom en koncern. Detta krav sammanfaller med vpk:s reservation till mom. 3 i utskottets betänkande. Jag yrkar således bifall till reservation 2. Några eftergifter åt krämarliberalismen i EG kan vi inte acceptera.